Herr talman! I nu föreliggande betänkande behandlas anslag till arbetsmiljö m.m. När man hör Lars-Ove Hagberg tala om arbetsmiljön kan man tro att vi här i Sverige är de sämsta i hela världen i det avseendet. Låt mig därför slå fast att vi har en väl fungerande arbetsmiljö i vårt land. Det beror på att vii denna kammare och ute i samhället bygger arbetsmiljön, företagshälsovården och värnet om hälsan i arbetslivet på gemenskap. Vi försöker hjälpas åt att skapa en så trygg miljö i arbetet som möjligt. Då säger Lars-Ove Hagberg att vi socialdemokrater tycker att allt är bra som det är och att ingenting nytt behöver göras. Han lyssnade nog väldigt dåligt på statsrådet Anna-Greta Leijons anförande, där hon kommenterade problemen med bildskärmar. För oss socialdemokrater gäller samma princip över hela arbetsmiljöområdet. Vad statsrådet sade om bildskärmar visar bara med vilken ödmjukhet vi närmar oss de stora problem som den nya tekniken för med sig. Vi vet att arbetet med att värna en god miljö på arbetsplatserna aldrig kommer att få avmattas. När vi löser några problem, uppkommer det alltid några nya. Problem följer ständigt i teknikens spår. Lars-Ove Hagberg sade också att han hoppades att vad utskottet sagt om arbetsmiljön och frihandeln skall uppfattas så att vi inte vill gå med på att de frihandelsavtal som sluts skall kunna innebära att våra strävanden att åstadkomma en god arbetsmiljö försämras. Där har Lars-Ove Hagberg tolkat utskottet alldeles rätt. Företagshälsovården berörde inte Lars-Ove Hagberg, och den tas inte upp särskilt mycket här, men jag skulle gärna vilja understryka vad som sker. Företagshälsovården är stommen i vårt arbetsmiljöarbete, och den byggs nu ut i snabbare takt än vad vi kunnat förvänta oss, mycket tack vare de nya bidragsreglerna för företagshälsovård. Man beräknar att 1985 var 2,6 miljoner anställda anslutna till företagshälsovården. Det är en ökning med 200 000 människor på ett år. Utbyggnaden har gått snabbare än vad vi någonsin kunde hoppas och tro. Det här innebär inte att vi skall sluta bygga ut företagshälsovården. Den utbyggnaden skall fortsätta, och vi har kanske den svåraste biten kvar, nämligen de allra minsta arbetsplatserna. Företagshälsovården är väldigt betydelsefull för att få till stånd en genomgående fin arbetsmiljö. Herr talman! Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning för arbetarskyddsverket, dvs. arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. Utskottet tillstyrker också den föreslagna treårsbudgeten för verket. Viss finansiering tillstyrker vi också genom fonden för arbetsmiljöförbättringar m.m. Också arbetarskyddsstyrelsen lever under krav på sparsamhet, och det förslag som nu föreligger är en real minskning av anslaget mot tidigare. För att fältverksamheten skall kunna upprätthållas har yrkesinspektionen i år i likhet med tidigare år tilldelats vissa medel utöver huvudförslaget. Utskottet har emellertid uppmärksammats på att dessa extra medel endast räcker för att kompensera yrkesinspektionen under det första året i treårsperioden. För andra och tredje året är kompensationen otillräcklig för att yrkesinspektionens tillsynsverksamhet skall kunna bibehållas oförändrad, om inte besparingar skall drabba den centrala verksamheten alldeles för hårt. Nedskärningar av den totala omfattningen av yrkesinspektionens verksamhet kan i enlighet med vad riksdagen tidigare uttalat inte accepteras. Detta är särskilt viktigt nu, eftersom den kommunala tillsynen den 1 januari överförs till yrkesinspektionen — det är, kammarledamöter, ett beslut som varit mycket efterlängtat ute på arbetsplatserna. Utskottet förutsätter i anledning härav att regeringen återkommer i anslagsfrågan i samband med 1987 års budgetproposition. I betänkandet behandlas också ett antal motionsyrkanden från alla i riksdagen representerade partier. Samtliga dessa yrkanden avstyrks av utskottets majoritet. En del av motionsyrkandena har följts upp i reservationer — till betänkandet har fogats 17 reservationer. Vissa av de frågor som aktualiseras i reservationerna har vid ett flertal tillfällen behandlats här i kammaren, andra är nya för i år. Jag skall nu, herr talman, kortfattat kommentera reservationerna. Reservation 1 gäller rökfria arbetsmiljöer. Där hemställs om bindande föreskrifter som garanterar en rökfri miljö på arbetsplatserna. Utskottet understryker väldigt starkt att den som vill ha en rökfri miljö på arbetsplatsen också skall ha rätt att få det. Men vi menar, i likhet med vad statsrådet anfört i en interpellationsdebatt, att det bör i första hand ankomma på arbetsmarknadens parter ute på arbetsplatserna att i samverkan lösa de här problemen. Det bör kunna gå. Stora och fina framsteg har uppnåtts. Väldigt många arbetsmiljöer är i dag rökfria, för dem som så vill ha det. Vi menar att man skall avvakta och se om det inte går att komma fram på frivillig väg. Men utskottet säger också, i likhet med statsrådet, att därest detta visar sig inom en snar framtid inte bli fallet, förutsätter vi att arbetarskyddsstyrelsen utfärdar föreskrifter som är bindande och som garanterar en rökfri miljö på arbetsplatserna. Omplacering eller ledighet vid graviditet är en fråga som vi har behandlat tidigare. Den har också lösts på de flesta arbetsplatser genom överenskommelser. Staten, kommunerna och landstingen har överenskommelser med arbetstagarorganisationerna som garanterar en sådan omplacering. På regeringens initiativ har också parterna på den privata arbetsmarknaden upptagit överläggningar, och vi förväntar oss att man skall komma fram till en överenskommelse även på det området. Det finns också angivet i utskottsbetänkandet hur man kan gå till väga på små arbetsplatser, där det annars kan vara svårt att lösa de här problemen. Beträffande reservationerna 3, 4 och 5 vill jag hänvisa till att statsrådet Anna-Greta Leijon utförligt har beskrivit vad regeringen håller på med och vad som har skett på bildskärmsområdet. Jag vill möjligen tillägga att arbetarskyddsstyrelsen anordnar en världskonferens här i Helsingfors i maj månad för forskare på området. Det är en mycket angelägen konferens, som kommer att höja vår kunskapsnivå när det gäller skyddet för dem som datamlHjoKommission, rian sade sjalv att nan tycker att aet ar mogernt mea kommissioner, och av den anledningen skall det tydligen inrättas kommissioner på alla möjliga områden. Vi menar att det finns inte nu någon anledning att ha en kommission på detta område. Vi anser att man kan lösa problemen utanför ”kommissionssystemet” , och jag yrkar avslag också på den reservationen. Bland reservationerna finns några gamla bekanta, som gäller asbesten. Det är reservationerna 6, 7 och 8. I reservation 6 begär man att skälen skall redovisas när dispens beviljas för asbestanvändning. Regeringen har sagt att en redovisning kommer att lämnas hösten 1986 om asbestkommissionens slutsatser. Om importen av asbest och asbesthaltiga material lämnar SCB en offentlig statistik. Vi tycker att det här bör vara till fyllest och att det inte behövs några vidare åtgärder från riksdagens sida. Arbetarskyddsstyrelsen håller på att revidera gränsvärdena för asbest, och i det arbetet är arbetsmarknadens parter med. Förhoppningsvis kommer nya gränsvärden att fastställas under innevarande år. En finansieringsplan för sanering av asbest föreslås i reservation 8. Vid ombyggnad av bostäder kan man få lån enligt bostadsfinansieringsförordningen, och när det gäller andra lokaler menar vi att kostnaden bör belasta det vanliga underhållet. Det är grundprincipen för vårt arbetsmiljöarbete. Modeordet kommission kommer tillbaka också när det gäller belastningsskador. Vi har diskuterat belastningsskadorna mycket i utskottet, och vi anser att de utgör en så mångfasetterad problematik att en kommission inte är lämplig i det fallet, även om det är modernt med kommissioner. Under ett antal år har detta område varit starkt prioriterat inom arbetarskyddsstyrelsens verksamhet, och vi vet att ett framgångsrikt arbete pågår för att lösa problemen. Jag håller med Lars-Ove Hagberg om att belastningsskadorna är ett mycket svårt problem, kanske det allra svåraste. Vi vet också att sådana skador i mycket stor utsträckning drabbar kvinnliga arbetstagare. Vi menar i utskottet att det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs i arbetarskyddsstyrelsens regi måste få fortsätta. Vi tror inte att en kommission, även om en sådan har varit mycket framgångsrik på asbestområdet, skulle kunna på samma goda sätt lösa problemen med belastningsskadorna. Skyddsombudens stoppningsrätt tas också upp, och man menar att skyddsombuden borde ha rätt att stoppa arbeten där risken för belastningsskador bedöms vara stor. Vi tror inte att det är riktigt att lägga den rätten på skyddsombuden. Vi menar att den stoppningsrätt som skyddsombuden har enligt de nuvarande bestämmelserna — att avbryta arbetet då det föreligger allvarlig fara för arbetstagarens liv och hälsa — är väl avvägd. Denna rätt gäller som bekant endast till dess att yrkesinspektionen har gjort sin bedömning. Vi vill alltså inte utöka denna rätt. Man föreslår också en översyn av arbetsmiljölagen. Utskottet menar att arbetar vid bildskärmar. I reservation 3 föreslår Lars-Ove Hagberg att man skall tillskapa en det redan har varit rätt omfattande utredningar. Vad arbetarskyddsstyrelsen = Prot. 1985/86:109 nu behöver är arbetsro. Utskottet anser inte att det för närvarande finns 4 april 1986 något som motiverar en översyn av arbetsmiljölagen. När det gäller facklig majoritet i arbetarskyddsverkets styrelse sade jag inledningsvis att vi i vårt land har en princip som en mycket stor majoritet i denna kammare ställer sig bakom, nämligen principen att vi i samverkan skall göra det bästa möjliga på arbetsplatserna. Det är bra att arbetarskyddsverkets styrelse är sammansatt så som den är nu, och vi är inte beredda att ändra den sammansättningen. I reservation 13 av Rune Gustavsson och Ulla Tillander tar man upp inriktningen av yrkesinspektionens arbete, som man vill skall koncentreras till de farliga arbetsmiljöerna. Detta har regeringen framhållit i sina propositioner, utskottet uttalat under ett antal år i sina betänkanden och arbetarskyddsstyrelsen sagt i sina meddelanden till yrkesinspektionen. Utskottet understryker det även i detta betänkande. Det räcker med det. Vi tror oss också veta att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen prioriterar verksamheten just till de farliga arbetsmiljöerna och låter frågor som mera är av bekvämlighetsoch trivselkaraktär vänta. Vi anser därför inte att det finns någon anledning till vidare åtgärder på den här punkten. I reservation 14, också den av Rune Gustavsson och Ulla Tillander, vill man utvidga hybrid-DNA-delegationens ansvarsområde till att omfatta även mikrobiologi och andra former av genteknik än hybrid-DNA. Utskottsmajoriteten menar att det är rimligt att avvakta regeringens förslag med anledning av den utredning som nyligen avlämnats och är inte beredd vidta några åtgärder. När det gäller gränsvärdet för etylenoxid, som tas upp i reservation 15 av Lars-Ove Hagberg, vill jag säga att det inom arbetarskyddsstyrelsen pågår en revidering av de hygieniska gränsvärdena. Den nya gränsvärdelistan beräknas antas av arbetarskyddsstyrelsen hösten 1986. Därför anser vi inte att det nu finns någon anledning för riksdagen att vidta några åtgärder. Bensinstationspersonalens arbetsmiljö tas upp i reservation 16. På det området finns det noggranna anvisningar. Man håller nu på att se över dem inom arbetarskyddsstyrelsen för att kunna utfärda nya anvisningar. Även här menar vi att ytterligare åtgärder inte är påkallade. Reservation 17 slutligen, herr talman, gäller elevskyddsombud och arbetsmiljörisker i skolan. Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga. Det är nog så i en hel del fall att arbetsmiljön faktiskt är sämre i våra olika skolor än ute på arbetsplatserna i övrigt. Man behöver säkert se till att arbetsmiljöfrågorna förs fram på ett bättre sätt både i utbildningen av lärarna och i undervisningen i skolorna. Vi bör emellertid avvakta regeringens övervägande med anledning av den utredning som nyligen har överlämnats till regeringen. Vi förväntar oss att det kommer ett förslag som lyfter fram skyddet för eleverna i gymnasieskolorna och i andra skolor, så att också eleverna kan arbeta i en trygg och skyddad miljö. Herr talman!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

Herr talman! Kjell Nilsson är en representant för en viss typ av försvarare — ett slags grå eminens —, och här gäller det ett försvar av både arbetarskyddsstyrelsen och regeringen. Denna sammansmältning — det gäller då dels sättet att göra upp en ramlag, dels sättet att försvara denna — gör att det alltid är de etablerade som försvaras. Vi har världens bästa arbetsmiljö, säger Kjell Nilsson. Ja, men vi har också ett nytt hot som kanske är det största i hela världen. Vi riskerar nämligen att få en sämre arbetsmiljö, eftersom Sverige ligger främst när det gäller den tekniska utvecklingen inom arbetslivet. Människor i arbetsför ålder förslits allra mest, trots att vi har den mest avancerade arbetsorganisationen i världen. Långt senare kommer vi att se resultatet av den här utvecklingen. Om vi hade en annan värdeskala kanske vår arbetsmiljö inte skulle kunna anses vara bättre än arbetsmiljön på många andra håll i världen. Riskerna i detta sammanhang smyger sig ju på oss. Det är tydligen bra för framför allt socialdemokrater och moderater att det är som det är. Jag tänker då på organisationen och maktpositionen i samhället, som ju är underordnade tillväxten och vinstmotiven. Det framgår av andan i varje fråga. Jag hoppas att regeringen och Kjell Nilsson har rätt i vad de säger om frihandeln. Det skulle vara oerhört bra och det skulle även innebära ett stort framsteg om det förhöll sig så. Vi vet ju vilka krafter som finns i samband med behandlingen av varje fråga av det här slaget, och kanske än mer i samband med behandlingen av de arbetsmiljöfrågor som vi har att vänta i framtiden. Jag vill peka på Svenska arbetsgivareföreningens sätt att dra nytta av situationen. Vad gäller företagshälsovården vill jag säga att våra uppfattningar inte skiljer nämnvärt. Jag menar bara att företagshälsovården borde vara obligatorisk och att den borde byggas ut ännu mera, till förmån för de små. Det är i varje fall positivt att det finns företagshälsovård. Sedan till frågan om omplaceringarna. Förhållandena är desamma som förut på den privata sidan, Kjell Nilsson! Fortfarande har nämligen de som planerar en graviditet eller som är gravida inga rättigheter i detta sammanhang. Vi får väl se vad politiken på detta område får för innehåll. Vi vet ju varifrån motståndet kommer. Men varför blir det inget beslut här i riksdagen på den här punkten? Om datamiljökommissionen vill jag bara säga följande. Denna kan göra en speciell insats för att vi skall komma till rätta med bristerna. Det gäller dataområdet och det gäller problemen med förslitningen. I vad gäller stoppningsrätten för skyddsombuden vill jag framhålla att Kjell Nilsson försvarar exakt den position som man i dag har, och dessutom den försämring som socialdemokratiska ledamöter har påpekat i motion 701, nämligen beträffande lön och ersättning. Detta är ert område där skyddsombuden har möjlighet att ta till vara de möjligheter som stoppningsrätten ger.

Herr talman! När det gäller bildskärmar och upphandlingen av sådana—på 4 april 1986 den punkten har vi reserverat oss — finns det i betänkandet ett referat av datadelegationens rapport Framtida bildskärmar, som jag tidigare har nämnt. I rapporten behandlas bl.a. olika förslag till åtgärder beträffande upphandlingen av bildskärmar. Av rapporten framgår att man har gjort en mycket noggrann genomgång av olika motiveringar. Statskontoret och andra offentliga upphandlare bör fördjupa sina kunskaper på detta område. Precis som Anna-Greta Leijon sade bör man också utveckla gemensamma kravformuleringar och ta initiativ till teknikupphandling — och det skall ske med utvecklingsstöd. Det gäller då en ny bildskärm som skulle baseras på en annan teknik än den nuvarande, nämligen på katodstråletekniken. Mycket starka skäl talar för en övergång till nämnda teknik. Från utskottsmajoritetens sida uttryckte man sig ändå mycket försiktigt i dessa frågor. Man säger sig helt enkelt ha erfarit att regeringen avser att ta upp diskussioner i detta sammahang. Vidare säger man: Utskottet antar att staten kommer att skärpa kraven vid upphandlingen av ny datorutrustning. Mot den bakgrunden har vi reserverat oss. Efter att ha lyssnat till Anna-Greta Leijons noggranna redogörelse för olika åtgärder på många olika plan förstår jag att hon tar frågan på allvar. När det gäller inriktningen av yrkesinspektionens arbete — en fråga som vi tar upp i reservation 13 — vill jag framhålla att vi har velat sätta kraft bakom orden. Det har vi gjort i form av ett tillkännagivande till regeringen. Vi anser att detta var nödvändigt. Som Kjell Nilsson sade har ju riksdagen tidigare gjort uttalanden om att åtgärder som är avsedda att eliminera skaderisker skall prioriteras. Frågor av komfortkaraktär får komma i andra hand. Vi vet att fortfarande alltför ofta så inte är fallet. Utskottet säger visserligen att det är självklart att tillsynsmyndigheterna bör prioritera allvarliga risker i arbetsmiljön, men det räcker inte med fromma förhoppningar. När det gäller hybrid-DNA-delegationens ansvarsområde tycker vi i centerpartiet att det inte finns anledning att avvakta regeringens förslag, innan riksdagen tar ställning i frågan om en utvidgning. DNA-utredningen har föreslagit en utvidgning, och det finns enligt vår uppfattning mycket starka skäl för det.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att jag försvarar den nuvarande ramlagen för arbetsmiljö. Ja, jag gör det, och jag tror att min uppfattning delas av den helt överväldigande majoriteten av denna kammares ledamöter och också av många av dem som är ute och arbetar och har denna lag som stöd när de vill hävda en god och trygg arbetsmiljö. Detta innebär inte att vårt arbete avstannar, men det är kanske svårt för Lars-Ove Hagberg att förstå att vi arbetar vidare inom ramlagens område. Utvecklingen med bl.a. ny teknik medför nya problem, och vi anpassar oss till dem och flyttar fram positionerna för varje gång. Lagen är sådan att den utgör ett bra instrument för att man skall kunna arbeta vidare för en god arbetsmiljö i den verklighet som vi lever i. Det var roligt att höra att vi i alla fall var överens på en punkt, nämligen om 49 att företagshälsovården fungerar väl och är ett bra instrument när arbetsmil jön skall tryggas. Jag delar Hagbergs oro för hur det skall bli för de små a företagen, eftersom det i huvudsak är de som är kvar när det gäller utbyggnaden av företagshälsovården. De skall också ha en väl fungerande företagshälsovård, men det blir en besvärlig uppgift. Vi har delade meningar om kommissionernas vara eller inte vara. Däremot har vi en bestämd uppfattning när det gäller stoppningsplikten. Vi tror från utskottsmajoritetens sida att den i dag är väl avvägd. Det skulle bli besvärligt för skyddsombuden, och vi skulle skapa problem för dem, om vi sade att skyddsombuden också i belastningsfrågor, som är så svåra att bedöma, skall ha rätt att stänga en arbetsplats. Vi tror inte att detta gagnar verksamheten. Till Ulla Tillander vill jag säga att yrkesinspektionens arbete är inriktat precis på det sätt som ni föreslår i reservationen. Vi understryker det mycket starkt i betänkandet. Arbetarskyddsstyrelsen har mycket kraftigt uttalat detta, som jag sade tidigare, och även regeringen har intagit denna ståndpunkt. Det finns därför ingen anledning att bifalla reservationen, eftersom det fungerar rätt väl. När det gäller bildskärmar tycks Ulla Tillander vara nöjd med de svar som hon har fått av statsrådet Anna-Greta Leijon.

Herr talman! Det här är litet problematiskt. Riksdagen stiftar en lag för att nå vissa bestämda mål men överlåter åt ett statligt verk att utforma dessa mål. Sedan skall lagstiftarna utvärdera om i detta fall arbetarskyddsstyrelsen har uppfyllt målen enligt denna ramlag. De som sitter på alla poster och själva har uppgiften att förverkliga målen är naturligtvis alltid nöjda. För lagstiftarna blir det däremot problem med alla stolar, och de försvarar naturligtvis frenetiskt det som är — det brukar vara så. Jag dristar mig ändå att säga att det är en stor lucka mellan mål och verklighet. Dessutom skapas problemen inte av de arbetande, utan det är andra som styr arbetslivets utformning. Min kritik gäller, Kjell Nilsson, att arbetarskyddsstyrelsen i alltför stor utsträckning anpassar sig efter kapitalets villkor och undan för undan styrs av ekonomiska överväganden. Därför spelar arbetarskyddsstyrelsen en mycket beklämmande roll när det gäller flera viktiga frågor. Jag menar att en värdering av ramlagens utfall i förhållande till det som står i förarbetena om hur en arbetsmiljö skall se ut visar att man är långt ifrån målen. Det är många som delar min uppfattning. Jag har ett förtroende för människorna inom facket och för deras kunskaper. De kan bedöma saker som finns på deras arbetsplatser. Till skillnad från många andra kan jag tänka mig en utvidgad stoppningsrätt, även om det betyder större ansvar. Skyddsombuden kommer i det fallet att ta ansvar för sitt kollektiv och sin framtid. Men man behöver inte vara stelbent, och jag brukar inte vara det. Vi kanske inte skall lägga detta på skyddsombuden. Det finns andra möjligheter. Kjell Nilsson kan ta initiativet. Försök att ändra medbestämmandelagen så att facket kollektivt kan ha vetorätt vid utformning av t.ex. ackord och annat inom arbetslivet! Dessutom kan jag inte ha haft så förfärligt fel under årens lopp. I den här kammaren finns många med arbetslivserfarenhet, inte minst bland socialdemokraterna, som genom åren har pekat på de problem som finns. En motion i den riktningen finns faktiskt i år, nämligen §0701. Jag tycker att den i sig är riktig, och den har jag också följt upp.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

Där har vi flyttat fram positionerna mycket starkt. Jag vill bara notera, herr talman, att detta gjordes under de två år då Lars-Ove Hagberg och vpk helt hade glömt bort asbestproblematiken och inte gav till känna någon som helst mening härvidlag i riksdagen i form av motioner. Det var på initiativ av socialdemokratin som dessa fina framsteg gjordes.

Herr talman! Tillsammans med andre vice talman Karl Erik Eriksson har jag i en motion tagit upp frågan om bl.a. arbetstagares rätt till rökfria arbetsmiljöer. Att rökning på arbetsplatser är en arbetsmiljöfråga kan väl nu knappast bestridas av någon. Rökningen har kanske blivit en av våra största miljöfrågor. Uppmärksamheten på kemiska risker i arbetsmiljön har ökat på senare år. Hur många visste för 10-15 år sedan något om t.ex. riskerna med asbest, radon, kadmium, vinylklorid och andra ämnen som i dag tilldrar sig stort intresse i miljödebatten? Därför kan man i dag också ge ökad klarhet åt bilden av rökningens risker och aktualisera samverkande risker rökningarbetsmiljö genom att deklarera ett större antal beståndsdelar i cigarrettrök. Kolmonoxid är en av de viktigaste beståndsdelarna i cigarrettrök och utgör 10-15 volymprocent av sidoröken. Koncentrationen av kolmonoxid uppmätt på offentliga platser överskrider ofta det hygieniska gränsvärdet. En annan viktig beståndsdel i cigarrettrök är nikotin. Nikotinkoncentrationer som mätts i rum som inte ventileras överskrider ofta den industriella föroreningsgränsen. Det finns en akut irriterande effekt på ögon och andningsorganens slemhinna vid rökning inomhus. 60 96 av icke-rökare och 20 260 av rökare var irriterade av rök i luften vid olika studier som har gjorts. Det visar vilken risk och vilka stora obehag som icke-rökare utsätts för när de vistas i samma rum som rökare. Barn som bor tillsammans med rökare har flera sjukhusbesök och längre vårdtider än barn från icke rökande familj. Att den passiva rökningen är ett hot mot vår hälsa kan nu inte bestridas. Försäkringsöverdomstolen har ju, som Ingrid Ronne-Björkqvist omnämnde, också utdömt ersättning för arbetsskada som orsakats av passiv rökning. Därför bör varje individ som så önskar ha rätt till rökfri arbetsmiljö. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om begränsning av tobaksrökning på arbetsplatser har inte medfört en tillräcklig förbättring av arbetsmiljön. Tydligen vill inte heller arbetarskyddsstyrelsens styrelse införa några bindande föreskrifter, utan man hänskjuter frågan till arbetsmarknadens parter för att de skall träffa lokala överenskommelser. Men arbetsmiljölagen är ju som sagt en ramlag, och den tolkas uppenbarligen olika på olika platser. I förarbetena till lagen har uttryckligen undantagits att den skulle tillämpas när det gäller tobaksrök. Det har man gjort genom att bl.a. hänvisa till att det inte är arbetsgivaren som åstadkommer tobaksröken och därmed inte heller är ansvarig för den rökiga arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer om lokala överenskommelser blir därför inte tillräckligt verkningsfulla. I USA växer det fram en helt ny inställning till rökning på arbetsplatser. Många företag har där förbjudit rökning på arbetsplatserna och många andra väntas följa efter. Eftersom det nu har gått några år sedan socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen kom med sina allmänna råd om rökfria arbetsmiljöer och då de inte gett tillfredsställande resultat, bör andra vägar prövas redan nu. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1 av Daniel Tarschys m.fl., med krav på att arbetarskyddsstyrelsen skall utfärda bindande föreskrifter för arbetslokaler som används av icke-rökare.

Herr talman!

När arbetarskyddsstyrelsens styrelse sammanträdde den 19 december var frågan uppe. Man beslutade emellertid att inte vidta några åtgärder i form av tillsyn i vad mån arbetstagare besväras av rökig arbetsmiljö. Jag är förvånad över arbetarskyddsstyrelsens inställning. Här visar en Här visar en dom på att en arbetstagare kan få sin sjukdom klassad som 4 april 1986 arbetsskada enligt arbetsskadelagen. Och här i kammaren visar den ansvariga ministern stor uppmärksamhet inför den senaste tidens utveckling på området. Allt detta var den 19 december bekant för arbetarskyddsstyrelsen, men ändå skärper man inte sin uppfattning till stöd för dem som drabbas. Samma misstag gör nu utskottsmajoriteten. Man skriver mycket insiktsfullt om risker osv., men man drar inte konsekvenserna av sin kunskap. Man överlämnar återigen till parterna att träffa lokala överenskommelser. När Kjell Nilsson försvarade majoritetens inställning sade han att alla som vill ha en rökfri arbetsmiljö naturligtvis skall kunna få det. Låt oss då fundera över hur det egentligen ser ut ute på arbetsplatserna! Jag är medveten om att det på många ställen fungerar bättre i dag än för bara några år sedan. Men jag är också medveten om att den som inte vill arbeta i eller äta i en rökig miljö, på alltför många arbetsplatser blir betraktad med litet misstro och får något av ett löjets skimmer över sig. Vidare finns det arbetsplatser där arbetstagarna är tysta men mår dåligt. Det sista gäller i synnerhet på små arbetsplatser, där man tycker att det är besvärligt med konflikter, där facket är svagt och där man är beroende av både sina arbetskamrater och sin arbetsgivare på ett annat vis än på en större arbetsplats. Det är fortfarande den starkes, rökarens, röst som gäller. Man betraktas som kvirrig och bråkig om man hävdar att man enligt de allmänna råd som är utfärdade av socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har rätt till rökfri miljö. Utskottet lämnar dörren en aning öppen och säger att därest någon ansvarig myndighet — och då menar man socialstyrelsen eller arbetarskyddsstyrelsen — föreslår en skärpning skall en sådan företas. Men hur kan man tro att arbetarskyddsstyrelsen över huvud taget är intresserad av att göra någonting? Låt mig anföra ett nytt citat av samma höga tjänsteman från arbetarskyddsstyrelsen: ”Vad gäller allmänna råden om begränsning av tobaksrökning tillkom dessa genom att regeringen gav i uppdrag åt oss att utfärda dem. Även om inte vi motsätter oss dem och sympatiserar med dem skulle det aldrig fallit oss in att på eget initiativ utfärda dem. Allmänna råden faller enligt vår uppfattning utanför gällande lag.” Det är en person med hög ansvarsställning i arbetarskyddsstyrelsen som säger så. Man kan då säga att det ändå bara är en tjänsteman — det är styrelsen som beslutar. Men den här tjänstemannen talar hela tiden i vi-form; han talar hela tiden i verkets namn. Hans uttalande speglar det tänkande som tydligen är förhärskande inom verkets väggar, nämligen: det här är ingenting för oss. Eftersom Kjell Nilsson, som är utskottets talesman, sitter med i lekmannastyrelsen vill jag fråga: Är detta också styrelsens uppfattning? Är ni kapabla att ta något initiativ i frågan? När det gäller socialstyrelsen och dess inställning är läget det motsatta. Därifrån har man gjort tappra försök att övertyga utskott av olika slag om att skärpa inställningen till tobaken. Men man har talat för döva öron. Utskotten har i de här fallen haft andra intressen, som man har prioriterat. 33 Jag delar reservanternas uppfattning att vi nu bör skärpa vår inställning när det gäller arbetsmiljön för att stötta alla som vittnar om bl.a. trakasserier därför att de kräver sin rätt. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet står att läsa: ”Utskottet delar dock arbetsmarknadsministerns uppfattning att åtgärder mot rökningens skadeverkningar i arbetslivet i första hand bör utformas i samverkan på arbetsplatserna. Om de allmänna råden och informationsinsatserna inte får tillräcklig effekt måste emellertid ytterligare restriktioner, såsom bindande föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen införas.” Jag tycker det ger svar på Margareta Winbergs frågor. Vi är alltså beredda att, om vi inte inom en snar framtid får resultat, begära föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen. Och jag är helt övertygad om att arbetarskyddsstyrelsens styrelse är fullt kapabel att fatta beslut, även om någon tjänsteman har en annan uppfattning i den här frågan.
Herr talman! Det innebär, såvitt jag förstår, att Kjell Nilsson tar avstånd från den inställning som den här tjänstemannen gav uttryck för och som många har tolkat som verkets officiella inställning. Jag tycker att det är på sin plats att man talar om för tjänstemännen att de har att företräda styrelsen och inte någon annan, kanske privat, uppfattning. Sedan undrar jag över detta med tidsperspektivet. ”Inom en snar framtid” — hur lång tid är det?
Herr talman! Jag är inte beredd att ange någon månad eller någon annan tid. Vi har ju sagt att vi nu först bör se vad man kan nå på frivillig väg. Men det är klart att når vi inte framsteg, så är vi beredda att mycket snabbt gå in och förbättra situationen. Vi tycker att det är ett allvarligt problem och vill göra situationen bättre. Men ange någon exakt tid kan jag alltså inte göra här.

Herr talman! Kjell Nilsson använder sig i trängda lägen av en debatteknik som inte borde förekomma här i kammaren, men jag begär ändå ordet. Först vill jag emellertid beröra Margareta Winbergs beskrivning av vi-känslan i arbetarskyddsstyrelsen. Hon kunde på ett bra sätt peka på denna vi-känsla, som många skyddsombud, lokala fackföreningsrepresentanter och andra har mött när de har försökt att föra fram sina budskap. Det talar ganska tydligt om den funktion som denna statliga myndighet har och kanske om handlingsförlamningen hos dess lekmän. Därför har vi krävt att det skall finnas en rejäl, kvalificerad facklig majoritet i arbetarskyddsstyrelsen, som kan ha raka rör till arbetslivets sämsta förhållanden. Det är klart att Kjell Nilsson blir illa berörd, om någon här i riksdagen pekar på den lilla polityr som arbetarskyddsstyrelsen försöker ha. Det är inte bara vpk som kritiserar, men Kjell Nilsson retas nu extra. Ta exemplet med asbesten. Många av de föreslagna åtgärderna är bra, och det finns säkert mer att göra. Vi får se vad som blir gjort, men, Kjell Nilsson, det har inte gjorts någonting på tio år efter behandlingen i socialutskottet. Med tanke på att arbetarskyddsstyrelsen har sagt att vi nu har ett förbud som skall iakttas kan Kjell Nilsson faktiskt anklaga oss i vpk för att vara alltför naiva i vår tro på arbetarskyddsstyrelsen. Vi har trott att arbetarskyddsstyrelsen skulle se till att förbudet efterlevs mycket snart, men vi har varit mycket okunniga. En anklagelse härvidlag kan verkligen gå hem, Kjell Nilsson. Det fanns också många motioner till 55 Sveriges riksdag. Andra socialdemokrater, med verklighetsförankring, har sagt att förbudet inte betyder någonting. Naturligtvis har vi följt upp motionerna här i riksdagen, men det har inte Kjell Nilsson gjort. 1985 var emellertid även Kjell Nilsson tvungen att gå in i fållan. Man blev tvungen att se till att det gjordes någonting, och då fick vi asbestkommissionen. Detta är historien, Kjell Nilsson: jag förstår att ni känner er illa berörd.

Fru talman! Jag är bedrövad över att Kurt Hugosson tycks ha tagit så fruktansvärt illa vid sig att han är oförmögen att föra en sakdebatt. Jag hade hoppats att vi skulle använda tiden här i dag till just raka frågor och helst också raka svar. Jag har bemödat mig att göra det. Mitt språk och uppträdande i talarstolen kan naturligtvis kritiseras. Däremot tänker inte jag gå in på Kurt Hugossons uppträdande i talarstolen. Jag tänker i stället bemöta det Kurt Hugosson sade. Jag tycker att slagordspolitik och kommunistisk terminologi ligger långt ifrån det språk som jag använde här i talarstolen. Finessen är, Kurt Hugosson, att när man talar i termer som en röd politik för en grön miljö, behöver man inte — som Kurt Hugosson möjligen åsyftade — använda ett dogmatiskt eller gammaldags språk. Om man uppträder som en fullfjädrad byråkrat eller talar ett märkvärdigt språk, är det förresten risk för att människan inte begriper det man tycker är så viktigt och vill ha fram. Uttrycket vuxnas dårskap använde jag om just Scandinavian Link och Gyllenhammars planer på att bygga en motorväg från Oslo till Hamburg. Också jag har möjligen träffat några av trafikoffren i Bohuslän och deras anhöriga. Det finns tyvärr alltför många trafikoffer, och det finns många efterlevande till trafikoffer över hela landet. Jag anser inte att detta beror på bristen på superautostrador, Kurt Hugosson. Jag anser att det beror på att man satsar för litet pengar på de rätta åtgärderna och rätta objekten — precis sådana raka formuleringar, krav och yrkanden har vpk i den motion som jag här från talarstolen försökte försvara. Vi säger nämligen att det inte behövs en motorväg och att ingen innan Volvo hoppade in i diskussionen om Uddevallapaketet har nämnt att det skulle byggas en sådan motorväg som nu föreslås. Trafikintensiteten talar ett helt annat språk. Dårskapen, Kurt Hugosson, ligger i att det om man vill göra sådana här satsningar förutsätts att man är villig att förändra just infrastrukturen och trafiken i riktning mot en storskalighet som kommer att kräva mängder av trafikoffer. Det är den bistra sanningen. Jag fick höra om detta med den nordiska handlingsplanen. Det kom som ett brev på posten. Jag hade inte väntat mig annat, och jag garderade mig i mitt anförande. Jag vill sluta med några frågor, och jag vädjar till Kurt Hugosson att ta en sakdebatt: Varför just motorväg på sträckan Stora Höga-Uddevalla? Är det inte odemokratiskt att sekretessbelägga material som rör så viktiga frågor som dem vi i dag diskuterar i kammaren? Jag rekommenderar Kurt Hugosson och alla andra att läsa denna tidskrift om Scandinavian Link, sett från vår synvinkel.

Fru talman! Görel Bohlin tog upp frågan om tullvägar och tullprojekt. Jag är av fördelningspolitiska skäl principiellt emot den här tanken. Jag tycker dessutom att vi inte bör ha ytterligare skatter. Vi har redan en fordonsskatt och en energiskatt som i ganska hög grad drabbar bilisterna. Det finns många som hävdar att vi tar ut alldeles för mycket av bilismen. Att då lägga på bilismen ytterligare avgifter vore felaktigt. Sedan påstod Görel Bohlin att vi tar ifrån kommunerna pengar som de redan blivit anvisade. Till den saken har riksdagen haft möjlighet att ta ställning. Frågan redovisas i budgetpropositionen, och under behandlingen i utskottet sade Görel Bohlin inte ett ord om den saken. Hon har inte heller lagt fram några förslag. Samtliga partier har accepterat detta. Jo, Hugo Bergdahl, visst tar ni ställning. Ni slår vakt om de här statsbidragen. Men ni har valt en annan form för att komma ifrån problemet att ta politisk ställning. Det var det jag sade. Ni accepterar alla utgående statsbidrag, men samtidigt kräver ni av kommunerna att de skall göra ytterligare besparingar. Ni gör det för att slippa ifrån att i riksdagen ta ställning till var besparingarna skall göras. Det är detta jag tycker är politiskt oansvarigt, och det vittnar om att ni inte vågar fatta politiska beslut och tala om vad statens ytterligare krav på kommunerna innebär. När det gäller länsvägarna, Gösta Andersson, gör utskottet en markering i sin skrivning. Utskottet förutsätter att länsvägarna skall få sin beskärda del. Sedan frågar Gösta Andersson om jag är nöjd. Han radar upp en massa brister på beläggningssidan, i fråga om våra broar, osv. Självfallet är jag inte nöjd. Jag hoppas att mitt första inlägg andades en viss oro för framtiden när det gäller möjligheterna att få fram ekonomiska resurser för vägpolitiken. Man jag är realist, Gösta Andersson. Jag är medveten om den statsfinansiella situation som det här landet befinner sig i. Jag anser att det på sikt är viktigt för vägpolitiken att landet får ordning på sin ekonomi, att vi på nytt får tillväxt i svensk ekonomi, så att vi kan skapa ökade resurser. Om vi lyckas med det får vi på sikt också bättre möjligheter att angripa dessa problem. Till Viola Claesson vill jag säga att ingen skulle vara gladare än jag om jag kunde föra en sakdebatt med henne. Men det är väldigt svårt att föra en sakdebatt sedan man lyssnat till den typ av inlägg som Viola Claesson gjorde i dag. Än mindre blir det möjligt sedan man läst vpk:s reservation. Jag noterar att Viola Claesson även i sitt senaste inlägg talade om Gyllenhammars svek. Utskottet och riksdagen har icke tagit ställning till det s.k. ScanLinkprojektet.

Fru talman! Vad som redovisas i årets budgetproposition är vad som redan har skett, dvs. en indragning av 70 + 70 milj.kr. av redan anvisade medel. Det är klart att vi inte opponerar oss mot en besparing, eftersom vi redan förra året föreslog en besparing — som skulle ha besparat socialdemokraterna att på detta sätt ta tillbaka det som redan har anvisats. Om inte debatten förra året hade skett med sådana utfall mot oss moderater hade det kanske varit litet lättare för oss att svälja detta. Vi har hederligt redovisat vår inställning att det är nödvändigt med besparingar, hur stora de skall vara och att de bör ske på kommunsidan. Detta har nu också socialdemokraterna insett. Vid förra årets debatt beskylldes vi för att, som det hette ”lasta över driftskostnader på kommunerna”, och ändå var de besparingar vi då föreslog blygsammare än dem socialdemokraterna nu föreslår. Vad beträffar tullvägar och leasingförfarande vill jag säga till Kurt Hugosson: Vi får väl se så småningom, om inte också detta återkommer i form av förslag från socialdemokraterna. Jag har också synpunkter när det gäller vidgandet av planeringsramarna och tillkännagivandet från utskottet. Det gjorde mig litet betänksam när utskottets ordförande tycktes vilja retirera när det gällde innebörden i uttalandet. Jag hoppas att jag uppfattade det fel. Vad som sägs i tillkännagivandet är ju att man bör vidga planeringsramarna. Sysselsättningsanslagen ligger inte inom trafikutskottets domvärjo, utan det är arbetsmarknadsutskottet som bestämmer över detta, och det brukar ligga i finansfullmakten. Vi är säkert överens om att det är bra om vägverket kan planera och ta hänsyn till även S-medel. Om regeringen emellertid pytsar ut sysselsättningspengar litet här och var över landet minskar möjligheterna för vägverket att planera på ett rationellt sätt. Jag tänker på t.ex. Bergslagspaketet, med 130 milj.kr. Då förrycks möjligheterna för vägverket att planera i enlighet med de av oss antagna reglerna. Jag hoppas att det inte var fråga om någon sorts dimbildning här utan att socialdemokraterna verkligen menar att planeringsramarna skall vidgas.

Fru talman! Jag vill tacka Kurt Hugosson för att han så snabbt slog till reträtt i fråga om konstaterandet att vi från folkpartiets sida inte hade ett klart mål beträffande vägpolitiken. I samma veva lade Kurt Hugosson till att vi från folkpartiets sida är politiskt oansvariga som inte här i riksdagen i detalj pekar ut vad kommunerna skall spara på för att delta i arbetet för en bättre samhällsekonomi. Det är riktigt, Kurt Hugosson, att vi inte gör det. Kurt Hugosson får kalla det oansvarigt — för oss folkpartister handlar det om att ge kommunalpolitikerna frihet att själva bestämma på vilka områden de vill vara med och spara. Det är god liberal tradition att ge kommunerna den friheten att de själva får inse vad som är rätt och riktigt att satsa på i den enskilda kommunen. Det är tydligt att Kurt Hugosson på det här området för fram en annan inställning från socialdemokraternas sida som pekar mot att man i allt större utsträckning styr och ställer uppifrån.

Fru talman! Det är bra när utskottets ordförande pekar på den markering som utskottet har gjort när det gäller länsvägarna. Det går bra att skriva detta — men det gäller att kunna leva upp till det också. Fattas pengarna är det inte så enkelt att leva upp till de vackra orden i utskottsbetänkandet. Utskottets ordförande säger då att det krävs ordning och reda i landets ekonomi. Det kan förvisso vara sant. Men det är bra för landets ekonomi om vi har så bra vägar att företagen verkligen kan få fram sina råvaror och sina produkter. Och det borde vara bra för landets ekonomi om olika regioner och bygder kan leva kvar och utvecklas och inte hindras i sin utveckling genom alltför dåliga kommunikationer. Den punkt där jag känner oro inför utskottsordförandens ståndpunkter gäller nämligen vägarnas betydelse för en framgångsrik regionalpolitik. Jag tror inte riktigt att utskottets ordförande är medveten om den fara som ligger iatt det faktiskt finns företag och enskilda människor som förlorar tålamodet när de inte ser någon lösning på sina vägproblem, med extremt dåliga vägar. Kurt Hugosson borde också inse — det har han inte riktigt gett något besked om — det rimliga i att människor reagerar mot den orättvisa vägpolitiken när det gäller enskilda vägar. Det finns enskilda individer som tvingas ställa upp med ungefär 60 70 av vägens underhållskostnader ur den egna plånboken, samtidigt som man liksom alla andra lojalt betalar sina vägskatter i vanlig ordning. När vägverket understryker det angelägna i att komma till rätta med bärighetsproblemen för länsvägnätet, borde utskottets ordförande vara uppriktig och erkänna att det ligger mycket i centerns konkreta förslag om en ekonomisk förstärkning just på det området. Det skulle vara ärligt att medge att detta är en färdriktning som regeringen borde ta fasta på.

Fru talman! Till dem som finns här och lyssnar och dem som eventuellt läser protokollet senare vill jag säga: Det finns en rad förslag och krav som, om de kunde genomdrivas och sedan verkställas, skulle innebära en mer trafiksäker och miljöförbättrande politik. Detta skulle kunna sättas in i ett större sammanhang, där vi får en infrastruktur som bygger på en socialt rättvis och regionalt rättfärdig politik. Har Kurt Hugosson aldrig tänkt sådana tankar? Så illande röda är de ju inte! Om man nu är inne på den linjen och är mottaglig för sakskäl, då borde man som Kurt Hugosson, som är trafikutskottets ordförande, åtminstone kunna svara på några raka frågor. Vpk har just utifrån sådana skäl som jag tog upp ställt krav på att man skall förbättra vägarna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Just vägen Stora Höga-Uddevalla är en sådan. Och för att det inte skall vara någon som tror på vad Kurt Hugosson stod här och sade för en stund sedan vill jag citera direkt vad som står i både motion T260 och reservation 7: ”Det trafikunderlag som normalt krävs för att motivera motorvägssatsningar är ca 15 000 fordon per dygn. Trafiken söder om Uddevalla är i dag mindre än hälfen av detta. För sträckan finns i vägverkets tidigare planer, dvs. före regeringens ingripande, endast en serie åtgärdsförslag för att minska olycksriskerna.” Det är denna satsning som vi vill ha men som regeringen struntat i därför att Gyllenhammar ingrep och ville ha sin Scandinavian Link. Vi har i vpk också krävt att hastigheterna skall sänkas. Vi är mycket väl medvetna om att det är ett ganska kontroversiellt ställningstagande, och vi har upprepat kravet flera gånger i riksdagen. Vi har sagt att detta bör ske både av miljöskäl och av trafiksäkerhetsskäl, men vi har inte fått respons. Skulle Kurt Hugosson, med tanke på trafikoffren och deras anhöriga och med tanke på miljön, kunna ställa sig bakom detta krav nu? Till sist vill jag berätta för dem som inte har läst tidningarna i dag och inte vet vad som har tilldragit sig i Örebro, att landshövdingen där nu går ut med stark kritik mot att Gyllenhammar får så mycket pengar till ScanLink och annat att man inte kan bygga ut och förbättra vägarna där så som av olika skäl skulle behövas.

En satsning på vägar är — — — en satsning på framtiden.” Vi framhåller vidare väginvesteringarnas stora vikt för industri och näringsliv. Utskottet förutsätter ”att även framdeles alla uppkommande möjligheter tas till vara att med utnyttjande av såväl sysselsättningsmedel som i övrigt vidga planeringsramarna”. Detta är vad utskottet enhälligt har sagt. Det är utomordentligt bra att utskottet har varit överens på denna punkt. Hugo Bergdahl får gärna kalla det en reträtt. Jag har bara konstaterat att folkpartiet i riksdagen icke vill presentera obehagliga förslag, för att därigenom slippa göra ett politiskt ställningstagande. Man kan inte, Gösta Andersson, i stort sett ställa sig bakom utformningen av den framtida vägpolitiken, som centerpartiet gör, och sedan här i talarstolen säga att det är ett bedrövligt tillstånd på våra vägar. Gösta Andersson talade om investeringssjuka, underhållssjuka m.m. Om man i centerpartiet driver den linjen måste man vara med om att ta fram de ytterligare medel som behövs. Om Gösta Andersson kan hitta alla de hundratals miljonerna som skulle behövas och vara värdefulla för vägpolitiken skall jag stödja honom. Jag har inte de pengarna till mitt förfogande, och jag måste ta ett ekonomiskt ansvar med hänsyn till den statsfinansiella situation som vi befinner oss i. Viola Claesson har huvudsakligen uppehållit sig vid de miljöpolitiska frågorna, och det är mycket viktigt att vi driver en politik som gör att miljön förbättras. Miljön blir emellertid inte bättre genom att vägarna är dåliga, framkomligheten är dålig och trafikmiljön därmed är dålig. Om vi skall komma till rätta med miljöproblematiken på vägarna är det källan till miljöproblemen som skall angripas, dvs. fordonen. Vi har nu börjat göra det, genom att fatta beslut om blyfri bensin och om katalytisk avgasrening. Jag vet att detta kommer att ta tid. Vi måste också se till att dämpa hastigheterna på vägarna, men jag tror inte att vi behöver fatta beslut om en generell sänkning. Vad vi skall göra är att genom ökad trafikövervakning se till att bilisterna följer de hastighetsbestämmelser som gäller, och därmed åstadkommer vi goda miljöpolitiska resultat.

Fru talman! I det nu aktuella betänkandet från trafikutskottet behandlas en motion, T292, som är undertecknad av tio ledamöter från folkpartiet. Ledamöterna representerar samtliga län i sydöstra Sverige. Motionen utmynnar i en hemställan om dels en upprustning av Europaväg 66, dels att nämnda väg bör ingå i det planerade stamvägnätet — eller stomvägnätet, som det också vid vissa tillfällen har kallats. Låt mig kort beröra betydelsen av E 66 för den sydöstra landsändan av vårt land. E 66 är den pulsåder som binder ihop hela sydöstra Sverige. Ur både regionaloch näringspolitisk synvinkel är vägen av stor betydelse för regionen och dess utveckling. Att vägen bör hålla en tillfredsställande standard är närmast en självklarhet. Vägens roll i kommunikationssystemet understryks också av att järnvägskommunikationerna mellan sydostlänen är svagt utvecklade. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att man inte anser att riksdagen skall ta ställning till enskilda objekt med hänsyn till den decentraliserade planeringsoch beslutsprocess som gäller. Riksdagen har inte att ta ställning till frågor av detta slag och bör inte heller göra det, säger utskottet. Det må så vara när det gäller motionens första yrkande, men knappast när det gäller yrkandet om inplaceringen av E 66 i ett framtida stamvägnät. Utskottet har inte på något ställe i betänkandet nämnt detta uttryck, vilket jag finner anmärkningsvärt. Mot bakgrund av detta vill jag, fru talman, därför ställa ett par frågor till trafikutskottets ordförande. Jag förutsätter att ordföranden väl känner till statens vägverks rapport avseende utbyggnad av ett s.k. stamvägnät i Sverige. Jag vill för det första fråga ordföranden om utskottet i samband med behandlingen av motion T292 har diskuterat det s.k. stamvägnätet. För det andra har statens vägverks rapport från december enligt uppgift nu kompletterats på så sätt att E 66 skall ingå i det planerade stamvägnätet. Jag förutsätter fortfarande att utskottets ordförande känner till sakförhållandet och frågar därför om ordföranden kan bekräfta att E 66 nu ingår i det planerade stamvägnätet.

Fru talman! Lennart Alsén ställde ett par direkta frågor, och jag känner mig föranledd att svara på dem. Innan jag gör det vill jag understryka vad Lennart Alsén sade inledningsvis i sitt anförande. Det har väckts ett mycket stort antal motioner, sammanlagt 63, och den helt övervägande delen av dem handlar om enskilda vägobjekt. Utskottets ledamöter är överens om att det skulle vara till förfång för vägbyggandet och vägpolitiken i detta land om vi här i huset skulle ta ställning till enskilda vägobjekt; om en viss väg skall vara 9 eller 11 m bred, om en vägbit skall asfalteras eller oljegrusas, om en väg skall byggas 1986 eller 1994. Vi skulle då hamna i en helt omöjlig situation. Därför har riksdagen med stor enhällighet lagt fast principerna för detta. När det gäller motorvägstriangeln har projekt för den relativt nyligen framkommit. Det är riktigt att vägverket har tagit fram underlaget för detta projekt. Min allmänna inställning är att satsningar på infrastrukturer är bra — det är gynnsamt för svenskt näringsliv och svensk industri. Det är därför angeläget att vi tillskapar de resurser som erfordras för en satsning på ett stomvägnät, men jag vet icke när dessa resurser kan tillskapas. Därför får frågan om motorvägstriangeln och en framtida utbyggnad av E 66 prövas mot alla andra angelägna projekt. Detta är det svar jag kan ge Lennart Alsén på de frågor som han har ställt.
Fru talman! Jag tackar Kurt Hugosson för svaret. Jag vill understryka att E 66 har stor betydelse. En viss oro spred sig i den sydöstra regionen när motorvägstriangeln aviserades. Hela sydöstra Sverige skulle på det sättet lämnas utanför. Kurt Hugosson känner säkert till vilken betydelse det skulle få för sydöstra regionen om planeringen medförde att E 66 inte ingick i stomvägnätet. Jag tackar för svaret. Vi från sydöstra Sverige kommer att följa ärendet med intresse.

Fru talman! Likt ett gammalt dammigt spöke från 1960-talets mest extrema centraliseringsoch storskalighetsdrömmar har nu förslaget om den s.k. skandinaviska länken dykt upp. Förslaget som från början lanserades av en grupp europeiska storföretagsledare består av en fyrfilig motorväg som skall förbinda Osloregionen och Västsverige med Centraleuropa. På denna väg skall råvaror och komponenter fraktas från Skandinavien till de stora europeiska industrikoncentrationerna för förädling. Samtidigt skall stressade centraleuropéer på några få timmar kunna fly sin förgiftade miljö och i snabba bilar komma till rekreationsområden på bl.a. den svenska västkusten. Det tycks finnas en tro att asfalt och snabb vägtrafik är viktigare för vårt framtida välstånd än friska skogar, en bibehållen bioproduktion och en minskad spridning av tungmetaller. Trafikutskottets majoritet tar inte ens upp Scandinavian Link till en seriös behandling trots att det finns motioner i ämnet. Man hänvisar bara till tre specifika projekt för väginvesteringar som ingår i den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. I övrigt avfärdar man det hela med att säga: ”Härav följer att utskottet inte finner anledning att från riksdagens sida göra något uttalande rörande de från intressenter inom industrin och näringslivet framlagda förslagen om särskilda motorvägssystem m.m.” Detta är ett häpnadsväckande uttalande av utskottsmajoriteten. Man försöker låtsas som om det inte finns några förankrade planer på ett motorvägssystem enligt den s.k. Scandinavian Link-idén. Låt mig då upplysa om att de nordiska statsministrarna den 29 februari 1984 uttalade: ”Statsministrarna anser att en arbetsgrupp som består av ledande företrädare för näringslivet i vid mening, som verkar fristående från de officiella nordiska samarbetsorganen, skulle kunna tillföra det pågående nordiska ekonomiska samarbetet viktiga erfarenheter och impulser.

Till ordförande i denna arbetsgrupp utsågs Pehr Gyllenhammar. Arbetsgruppen, som alltså utsetts av de nordiska statsministrarna, har presenterat en slutrapport där huvudförslaget när det gäller infrastrukturutvecklingen är att bygga ut vägnätet E 6 till fyrfilig motorled i Norge och Sverige. Detta har utskottets majoritet inga som helst synpunkter på, i alla fall inga synpunkter som redovisas i betänkandet. Jag tycker det är ett anständighetskrav att man redovisar en uppfattning. Som en deli en framtida Scandinavian Link har regeringen beslutat uppdra åt vägverket att projektera en motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla. Låt mig först slå fast att goda kommunikationer är en förutsättning för en positiv utveckling av Uddevallaregionen. Men för min del är jag inte beredd att sätta likhetstecken mellan goda kommunikationer och motorväg. Det finns ett antal starka skäl som talar mot byggandet av den nu aktuella motorvägen: 1. Den förstör det bohuslänska landskapet. Landskapstypen i Bohuslän med sina bördiga dalar i väst-östlig riktning är synnerligen illa lämpad för en motorväg i nord-sydlig riktning, vilken kommer att slå sönder hela landskapsbilden. 2. Produktiv åkermark kommer att förstöras. Antalen hektar som berörs beror i viss mån på vilken sträckning som görs, men är i alla alternativ betydande. Produktiv åkermark är en av jordens viktigaste naturtillgångar. Att med berått mod förstöra sådana tillgångar genom asfaltering är oförsvarbart. 3. Trafikunderlaget är inte tillräckligt för en motorväg enligt gängse planeringsregler. Vägverket har en tumregel när det gäller vägplanering som innebär att motorväg övervägs när trafikflödet är större än 1 500 fordon per dygn. På den aktuella sträckan uppgår trafiken till knappt hälften. 4. Mycket starka miljöskäl talar mot projektet, vilket jag återkommer till. 5. Projektet är ekonomiskt oförsvarbart. Normalt rangordnas nya vägbyggen av vägverket med hjälp av en beräkningsmodell där man räknar in faktorer som bl.a. ökad framkomlighet, färre olyckor och tidsoch avståndsvinster å ena sidan och miljöförluster å andra sidan. Lönsamheten bör helst ligga över 10 96, ibland är den så hög som 30 96. I det nu aktuella förslaget är lönsamheten under 4 96. De planerade fyra milen motorväg kommer med all sannolikhet att kosta minst 1 miljard kronor. Det innebär 250 milj.kr. per mil eller 25 000 kr. per sträckmeter. En miljard kronor är lika mycket som vägverket har till förfogande för nybyggande av vägar över hela landet under ett år. Utskottets majoritet tar emellertid mycket lätt på den ekonomiska sidan av saken. Man hänvisar i betänkandet bara till att motorvägsbygget skall finansieras genom den särskilda låneordningen som tillskapats i samband med den nordiska handlingsplanen. Oavsett om finansieringen sker på vanligt sätt eller genom upplåning så måste naturligtvis pengarna betalas. Den samlade svenska statsskulden kommer att öka med ca 1 miljard kronor. Om vi hade haft obegränsade ekonomiska tillgångar i Sverige hade det kanske inte varit så konstigt om man gett sig in på denna typ av ekonomiska äventyrligheter, men så är ju som bekant inte fallet. Det är ett ovanligt lättsinnigt ekonomiskt synsätt som utskottsmajoriteten ägnar sig åt. 6. Det finns en mycket stark folklig opinion mot motorvägen. Beslutsfattare på olika nivåer bör ta stor hänsyn till människornas oro för bl.a. sin livsmiljö. Fru talman! Stora motorvägar innebär i sig en kraftig miljöpåverkan genom de stora naturingrepp som sker. Vad som dock är än allvarligare är utsläppen av kväveoxider från biltrafiken. Försurningen och skogsdöden måste hejdas. Hittills har intresset till stor del koncentrerats på att få ned utsläppen av svavel, vilket delvis lyckats. Men det räcker inte med att begränsa svavelutsläppen. Kväveoxiderna spelar en nyckelroll när det gäller försurningsskador och skogsdöd. Av dagens svenska utsläpp på ca 350 000 ton kväveoxider per år kommer drygt två tredjedelar från trafiken. Motorvägar genererar en ökad biltrafik och därmed ökade utsläpp. De högre hastigheterna som trafiken kan hålla på motorvägar leder också till ökade utsläpp. Utsläppen av kväveoxider ökar med ca 30 2 om hastigheten höjs från 90 till 110 km/tim. Personbilarnas avgasutsläpp kommer att minska kraftigt efter hand som katalytisk avgasrening införs. Kväveoxidutsläppet från en katalysatorbil beräknas i bästa fall vara i genomsnitt 70 20 mindre än vad det är från dagens bilar. Men det dröjer till en bit in på 2000-talet innan alla bilar är katalysatorbilar. Innan dess kommer en trafikökning på 40 26 enligt prognoserna. Nettoeffekten blir att kväveoxidutsläppen från våra personbilar i Sverige blir ungefär 50 000 ton mindre än nu. Samtidigt ökar utsläppen från lastbilar och bussar med ca 25 000 ton genom trafikökning och från flyget med ca 40 000 ton enligt gällande trafikprognoser. För att begränsa skadeverkningarna av kväveoxidutsläpp från kommunikationssektorn räcker det således inte med katalytisk avgasrening. Det krävs att trafikhastigheten inte höjs, och det krävs framför allt en annan trafikstruktur. Transporter på järnväg och transporter med båt är ur både miljöoch energisynpunkt att föredra framför transporter via landsvägstrafik. Därför är det viktigt att med en ny trafikpolitik satsa på dessa alternativ och därmed minska trycket på landsvägarna. I första hand bör en satsning på att överföra långväga tung godstrafik till järnväg och båt göras. Som exempel kan nämnas att vid den svensk-norska gränsen vid Svinesund passerar ca 500 långtradare per dygn enligt den senaste trafikräkningen. En mycket stor del av dessa långtradare utför långväga och internationella transporter, som med en annorlunda trafikpolitik i stor utsträckning bättre kan fraktas med järnväg. Utskottets majoritet tar emellertid lika lätt på miljöproblemen som på ekonomin. Farhågorna för en förgiftad miljö och ökad försurning viftar utskottet bort på sex rader i sitt betänkande. De sammanlagda miljöeffekterna av byggnation av motorvägar är ibland svåra att uppskatta, och olika experter kan ha olika uppfattningar. Jag har därför i en motion, T272, krävt att det främsta expertorgan som vi har i Sverige när det gäller miljöpåverkan, nämligen koncessionsnämnden för miljöskydd, skall pröva utbyggnaden av motorvägar och andra stora trafikleder. Detta har utskottets majoritet inte ens brytt sig om att kommentera. Jag vill därför ha svar nu i debatten på frågan, varför man inte vill låta koncessionsnämnden för miljöskydd pröva utbyggnaden av motorvägar och i så fall börja med den planerade sträckningen mellan Stenungsund och Uddevalla.

Låt mig avslutningsvis framhålla att Scandinavian Link är ett hot mot hamnarna. Genom en ensidig satsning på landsvägstrafik försvinner godsunderlag för hamnarna på västkusten; bl.a. Halmstad, Göteborg, Vallhamn, Uddevalla och Lysekil kan komma att drabbas. Sjöfolksförbundets avdelningar på västkusten och i Skåne har därför engagerat sig mot projektet tillsammans med andra fackliga organisationer, däribland Hamnarbetarförbundet. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till centerreservationen nr 6.

Fru talman! Låt mig först uttrycka en stor förvåning över att en riksdagsledamot som representerar Bohuslän går upp i debatten och är utomordentligt kritisk mot att vi vill öka satsningarna på vägar och järnvägar i västra Sverige. Centerpartiets agerande har man ju inte alltid så lätt att förstå. Vi har under flera år hållit på att rusta upp och bygga ut väg E 6 och är i stort sett färdiga och i hamn med detta. Vägverket föreslog emellertid att den sista etappen av utbyggnaden av väg E 6 i Halland skulle planeras som motortrafikled. Då ställde samtliga centerpartister i Halland, med sin landshövding i spetsen, upp och drev en våldsam opposition mot att man icke fick fullfölja motorvägsbygget. Regeringen ändrade vägverkets beslut och bestämde att det skulle bli motorvägsstandard även för den bit som var kvar. Nu har vi kommit så långt att vi skall fortsätta utbyggnaden norrut. Det sker i gott samförstånd med övriga nordiska länder. Då kommer en representant från det län som är mest betjänt av en utbyggnad och av investeringar i infrastrukturen och andrar i denna kammare en mängd skäl mot detta. Vi fick en Don Quijote som slåss med väderkvarnar. Det är ju icke ett ställningstagande för näringslivets Scandinavian Link-projekt det handlar om, utan det är en fortsättning av den utbyggnad av väg E 6 som har pågått en lång tid. Oftast blir vi socialdemokrater anklagade för att vi inte lyssnar på näringslivet eller tar hänsyn till näringslivets behov. Om nu den här utbyggnaden råkar passa väl in i de behov och de krav som näringslivet ställer, då blir vi anklagade för det. Jag tycker att Elving Andersson skall fundera litet grand. Vi vet vilka sysselsättningsmässiga problem man har haft och har i norra Bohuslän och vi vet vilka konsekvenser en nedläggning av varvet får i Uddevallaregionen. Då tycker jag att det är förvånansvärt att en ansvarig politiker från detta hårt drabbade län i Sveriges riksdag går upp och talar emot en fortsatt utbyggnad, som är till fromma för länets utveckling och till fromma för länets näring.

Fru talman! Kurt Hugosson utnämnde mig till någon sorts Don Quijote i debatten. Då kan man fråga sig vem som i så fall symboliserar väderkvarnen. Nej, Kurt Hugosson, jag är inte kritisk till att det satsas pengar på vägförbättringar — tvärtom. Jag betonade också det i mitt inlägg och det har betonats i de motioner som vi har väckt från centerpartiets sida. Vi behöver goda kommunikationer, bl.a. för att kunna utveckla Uddevallaregionen. Men jag vägrar att sätta likhetstecken mellan goda kommunikationer och motorvägar. Jag menar att man måste se detta i ett större perspektiv där miljöfrågorna också vägs in, och att man därför också bör satsa på järnvägen, på att bygga ut, modernisera och effektivisera möjligheterna att transportera gods på järnväg. Men tyvärr är det så enligt riksdagsordningen att dessa frågor inte behandlas i detta betänkande, utan de kommer i ett senare järnvägsbetänkande från trafikutskottet. Vi får väl anledning att fortsätta den här diskussionen då. Men om Kurt Hugosson har läst min motion, vet han att jag har pekat på de här lösningarna för att lätta på trycket mot landsvägarna, så att vi kan komma undan med mindre omfattande upprustningar än vad motorvägsbyggnation innebär. Jag har funderat mycket över sysselsättningen och de problem vi har därvidlag. Det finns också redovisat i olika motioner. Sedan tar Kurt Hugosson upp jämförelsen med Halland och vill försöka få centerns handlande att framstå som inkonsekvent. Det finns en del faktorer som gör att den jämförelsen haltar, Kurt Hugosson. För det första har Halland en helt annan landskapstyp än mellersta och norra Bohuslän har. För det andra har vi under de senaste två tre åren fått ökade kunskaper om kväveoxidernas påverkan när det gäller försurning och skogsskador — kunskaper som vi tidigare inte hade. Och de kunskaperna måste vi naturligtvis ta till oss och dra slutsatser av. För det tredje tillhör Bohuslän de områden i Sverige som är hårdast drabbade av försurning och skogsdöd. Det är ett av skälen till att vi kanske ser annorlunda på dessa frågor vad gäller Bohuslän i dag än när det gällde Halland för ett antal år sedan. Sedan vill jag upprepa min fråga: Vad har Kurt Hugosson emot förslaget att låta Sveriges främsta experter på miljöfrågor, nämligen koncessionsnämnden, pröva motorvägsutbyggnaden? Vad är det för fel med det förslaget, Kurt Hugosson?

Fru talman! Nu försöker Elving Andersson säga att vi skall satsa på järnvägsområdet i stället för på vägområdet. Vi skall göra både-och. Det enda påtagliga rent budgetmässigt i årets budgetproposition är att vi anvisar 257 milj.kr. för påbörjande av dubbelspår på västkustbanan — helt i linje med den inställning jag har. Min inställning är att vi i ökad utsträckning skall föra över gods från landsväg till järnväg. Men man kan inte agera så att man med utgångspunkt i det helt fjärmar sig från verkligheten! Miljöfrågorna är utomordentligt viktiga, men jag har tidigare i debatten sagt, att det sämsta man kan ha ur miljösynpunkt är en dålig väg med dålig framkomlighet. Det leder till köbildningar och ökade avgasutsläpp — och därmed ökad försurning och skogsdöd. Därför blir miljöeffekterna väsentligt bättre om man förbättrar framkomligheten på en väg. Och uppenbarligen har man den högsta och bästa framkomligheten på en motorväg. Men jag vill understryka — och det får bli mina sista ord i dag om miljöfrågan — att om vi skall komma till rätta med miljöproblemen på våra vägar, och det skall vi göra, måste vi angripa källan. Och källan är inte vägarna, och det har ingen betydelse om det är en motorväg eller en motortrafikled, utan källan är fordonen. Därför måste vi fortsätta det förfarande som vi har påbörjat, nämligen att förbättra våra fordon genom att se till att vi snart kan köra alla fordon på blyfri bensin, att vi får katalytisk avgasrening och att vi satsar ytterligare resurser på forskning och utveckling, så att vi löser problemen med dieselavgaserna. Jag tror att detta är den enda metod vi kan välja för att få en bättre miljö. I det sammanhanget är det, som jag sade tidigare i debatten, viktigt att vi ser till att våra trafikanter efterlever de regler som gäller beträffande hastigheterna på våra vägar. Jag menar alltså att satsningen på en utbyggnad av E 6 norr om Göteborg upp genom Bohuslän är en god satsning för näringslivet i Bohuslän och en god satsning för att förbättra miljön. Jag hoppas att Elving Andersson så småningom skall finna att detta är en riktig väg att slå in på.
Fru talman! Nej, det är inte så att jag vill satsa på järnvägar i stället för vägar. Jag har samma uppfattning som Kurt Hugosson, nämligen att det gäller att satsa både—-och, men frågan är var man lägger tyngdpunkten. Jag tycker att det viktigaste i dag är att satsa stora resurser på järnvägen. Om nu Kurt Hugosson själv tror på en satsning på järnvägen och ökade godstransporter på järnväg, tror han inte att det också kommer att lätta trycket på landsvägarna? Kommer inte det i så fall att minska behovet av att bygga motorväg på en sträcka, där man redan i dag har mindre än hälften av den trafikintensitet som man normalt brukar ha som minimum för att bygga motorväg? Jag menar också att vi måste investera i vägarna, men genom att flytta över en del trafik från landsväg till järnväg kan vi göra mindre investeringar i vägarna. Vi behöver inte bygga motorvägar, utan vi kan bygga bra andra vägar, som motsvarar de krav som den trafiken i så fall ställer. När det gäller miljöfrågorna säger Kurt Hugosson att det gäller att angripa källan, i det här fallet bilarna, direkt. Ja, det är helt riktigt. Men om Kurt Hugosson hade lyssnat på mitt anförande, hade han hört att jag också konstaterade att det inte räcker. Enligt de prognoser som nu finns kommer trafikmängden till en bit in på 2000-talet att ha ökat så mycket att denna ätit upp de förbättringar på utsläppssidan som sker genom den katalytiska avgasreningen. Därför räcker det inte att angripa källan. Vi måste också verka för att få till stånd en annan trafikstruktur. Det är vad det här handlar om, Kurt Hugosson. Jag beklagar att jag inte kan få några som helst synpunkter från Kurt Hugosson på koncessionsnämndens roll i sammanhanget. Vi är som politiker inte experter på allting och bör kanske inte heller vara det. När olika experter redovisar olika uppfattningar, som man gör när det handlar om den här typen av projekt och den inverkan de kommer att få på miljön, är det svårt för oss att veta vad som är rätt och riktigt. Då tycker jag att det vore lämpligt att det främsta expertorgan vi har i Sverige, nämligen koncessionsnämnden för miljöskydd, fick pröva frågorna med utgångspunkt i den kompetens som nämnden besitter. Jag beklagar att jag inte får några som helst synpunkter från Kurt Hugosson när det gäller den frågeställningen.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion T311, som är avgiven av mig och Berit Oscarsson. Vi vill genom motionen fästa uppmärksamheten på behovet av en upprustning av Europaväg 18 mellan Köping och Arboga. Jag har inte för avsikt att yrka bifall till motionen, eftersom jag i och för sig delar utskottets uppfattning om det decentraliserade system som riksdagen har beslutat om för vägplaneringen. Vår motion om vägen mellan Köping och Arboga är snarast ett uttryck för den brist på vägbyggnadsresurser som råder i Västmanland. I den stora mängd motioner i övrigt där enskilda vägobjekt runt om i landet tas upp beskrivs samma problem och angelägna behov. Ute i länen finns ett stort antal vägobjekt som av ansvariga mydigheter betraktas som mycket angelägna, bl.a. från trafiksäkerhetssynpunkt och från regionalpolitisk synpunkt. Eftersom goda kommunikationer är en viktig förutsättning för regional utveckling är det angeläget att riksdagen starkt prioriterar anslag för utbyggnad av kommunikationer. Det måste anses vara en mycket kortsiktig politik att inte vara beredd att investera i vägar. Man kan kanske i första hand betrakta vårt motionsyrkande som en lokal fråga. Det är emellertid viktigt att framhålla att Europaväg 18 har stor betydelse som förbindelselänk i ett större sammanhang. Jag vill gärna se E 18 som en del av en väglänk Helsingfors-Helsingfors-Mellansverige-Oslo, alltså som något av en internordisk tvärförbindelse mellan de tre nordiska huvudstäderna. Jag är övertygad om att det finns både stort behov av och stora möjligheter till ökat handelsutbyte mellan de nordiska länderna. Där skulle en väl fungerande internordisk länk kunna spela stor roll. Jag har tidigare berört den stora betydelse vägar har för utvecklingen. En upprustning av E 18 på aktuellt avsnitt skulle enligt min mening också bidra till att förbättra möjligheterna att ändra den besvärliga situation som råder i Bergslagen. I motionen framhålls att E 18 mellan Köping och Arboga inte håller sådan standard som man kan kräva för en väg med så omfattande trafik. Låt mig som exempel nämna att det nu råder stopplikt på E 18, något som måste betraktas som oacceptabelt. Sedan bilisterna klarat av det stoppet skall trafiken västerut passera ytterligare inte mindre än fyra signalreglerade korsningar genom Köping. Signalerna är dessutom omoderna, och trots mycket hög lönsamhet på en ersättningsinvestering i nya signaler enligt vägverkets beräkningar, finns inte ens pengar till en sådan. På andra delar av vägavsnittet är vägbanan mycket smal och krokig. Vägen passerar dessutom genom Valskogs samhälle, vilket medför dels begränsad hastighet, dels stora trafikrisker. Det finns alltså goda skäl för en upprustning, och det råder väl egentligen ingen oenighet om detta. Problemet är i första hand en fråga om otillräckliga totala medelsramar för vägbyggandet. Behovet av en upprustning av E 18 på denna del blir så mycket större när nu delen kring Bålsta står inför sitt förverkligande. Jag vill, fru talman, än en gång understryka den stora betydelse E 18 har för den regionala utvecklingen i Västmanland, för Bergslagen och för hamnarna i Köping och Västerås samt deras stora trafikomland. E 18 kan också ingå som en del i det nu diskuterade stomvägnätet och i motorvägstriangeln. Eftersom jag väl inser att ett yrkande om bifall till motionen inte kan ha någon framgång med hänsyn till gällande planeringssystem, blir min avslutning ett starkt understrykande av behovet av vidgade medelsramar för vägbyggandet.

Fru talman! Jag har i motion T232 beskrivit den undermåliga standard som riksväg 83 har på sträckan Östavall-Ramsjö. Riksväg 83 har en avgörande betydelse för transporterna mellan Ånge i Västernorrlands län och Ljusdal i Gävleborgs län. En upprustning av riksväg 83 innebär att kostsamma omvägar undviks. Jag har i motionen redovisat att sträckorna Ånge-Ljusdal och Ånge-Bollnäs förkortas med 135 km om man använder riksväg 83. Vägen har också en avgörande betydelse för transporterna mellan Ånge i Medelpad och Ramsjö i Hälsingland. Framför allt gäller detta virkestransporter, transporter från gruvbrytningen i Enåsen samt postverkets transporter. Framställningar om upprustning av riksväg 83 har skett i riksdagen under ett flertal år. Lokala opinionsgrupper, länsmyndigheter och kommunala myndigheter arbetar gemensamt för en upprustning av vägen. Riksväg 83 har i år en så dålig standard att skyddsombudet vid Transportarbetareförbundet stoppat nyttotrafiken på grund av risken för att chaufförerna skall skadas. Skyddsombudet skriver bl.a.: ”Jag anser att väg 83:s standard ej håller sådan kvalité att förarna skall köra den. Olycksfallsrisken är mycket överhängande, då fordon ej kan mötas på grund av den smala vägbredd leden har.” Att vägverket efter skyddsombudets agerande förordade att vägen skulle hastighetsbegränsas från 70 km till 50 km på delen i Västernorrland ger också belägg för den undermåliga kvalitet som riksvägen har. Riksväg 83 är sannolikt den enda riksväg i Sverige där hastigheten är begränsad till 50 km på grund av vägstandarden. Den är sannolikt också den enda riksväg där ett skyddsombud har agerat på detta sätt. Jag anser att riksdagen bör göra ett undantag från regeln att inte anvisa medel till särskilda vägavsnitt, eftersom människorna i glesbygderna i västra Medelpad inte kan prestera en trafikintensitet som gör att riksväg 83 kan konkurrera med andra vägavsnitt om upprustningspengar. Vägen används för närvarande i ringa omfattning på grund av den låga standarden och ringa framkomligheten. Riksdagen bör beakta att människor i glesbygd också måste ha rätt till en trafikstandard där de inte behöver riskera trafikolyckor på grund av vägens undermåliga standard. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 18 i trafikutskottets betänkande 13.

Fru talman! Delar av riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge har, som Sigge Godin sade, en extremt dålig standard. Mellan Ramsjö och Östavall är vägen smal, krokig och stenig. Vägen har en bredd av 4,70 m, och vägkanterna är svaga. Att mötas över huvud taget på denna väg är omöjligt. Det är en riksväg, och den är inte ens permanentad. Situationen håller på att bli helt ohållbar. Nu i vår har en del av vägen varit avstängd några dagar, och nog är det väl exceptionellt att ett skyddsombud stoppar trafiken för att skydda chaufförerna. Det säger allt om den här vägens undermålighet. Det går inte att försvara att en riksväg är i så dåligt skick. Det är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt och förkastligt ur samhällsekonomisk synpunkt. Att tvingas åka från Mellansverige till orter i Hälsingland, Medelpad och Jämtland över Sundsvall för att ta sig fram innebär stora extra kostnader för åkare och befraktare. Omvägen blir betydande, för att inte tala om längre tid för transporter och ökad energianvändning. Vägen har stor betydelse som förbindelseled mellan Mellansverige å ena sidan och Hälsingland, Medelpad och Jämtland å andra sidan, och den är ett riksintresse. Den har självfallet också stor betydelse för befolkningen, som har rätt till en trafiksäker väg för sin framkomlighet. Vägen har också stor betydelse ur näringspolitisk synpunkt. Skogsbruket är beroende av en väg som fungerar året om, likaså näringslivet i övrigt. Guldbrytning pågår i Enåsen, sågverket i Östavall har byggts ut, i Alby finns en kemisk fabrik. Postverket har en stor sorteringscentral i Ånge. Vad innebär den dåliga vägen för postförseningar? Turistströmmarna till Hälsingland, Medelpad och Jämtlandsfjällen behöver också en väg som är farbar och framkomlig året om. Även ur regionaloch sysselsättningspolitisk synpunkt och miljösynpunkt är en ombyggnad nödvändig. Vägen berör två län, Gävleborgs och Västernorrlands, och detta kan vara en av anledningarna till att vägen ej prioriterats tillräckligt högt. Vägen går dessutom genom perifera delar av länen. Befolkningen i de berörda områdena anser sig lurad. När SJ rev stationerna utefter järnvägssträckan och försämrade järnvägstrafiken, utlovades bättre väg och bättre förbindelser. Nu har folkliga aktionsgrupper bildats för att förmå statsmakterna att ta sitt ansvar för en ombyggnad av vägen. Ljusdals och Ånge kommuner har gjort framställningar, och landstinget i Västernorrland har krävt åtgärder. Martin Olsson och jag har motionerat här i kammaren om ombyggnad, och Martin Olsson har även ställt frågor under årens lopp till olika kommunikationsministrar. Trafikutskottet avstyrker vår motion, liksom andra likartade motioner. Jag konstaterar att även Olle Östrand från Gävleborgs län, som ju ändå bör känna till den undermåliga vägen, går på avslag. I och för sig accepterar jag principen att besluten om olika vägombyggnader skall fattas ute i länen. Jag är centerpartist och tror på en decentraliserad beslutsprocess. Att däremot acceptera trafikutskottets mycket kategoriska och statiska ställningstagande är betydligt svårare. Är inte vår uppgift här i riksdagen att ta till vara människornas intressen? Om dessa intressen och behov åsidosätts på t.ex. en regional nivå, skall inte då dessa människor kunna påräkna riksdagens stöd? Och har inte statsmakterna här ett övergripande ansvar? Nu bara buntar man ihop alla motioner och säger: Det här angår inte oss. Jag tycker att då tar man inte sitt ansvar. Till vem skall de som tillhör lokalbefolkningen gå? Riksdagen bryr sig inte om dem. På länsplanet prioriteras inte deras väg. Skall de fortsätta att köra på sin trafikfarliga väg i oro över barnen i skolskjutsarna och alla andra som använder vägen? Jag tror faktiskt inte att vi tjänar människorna bäst genom ett statiskt tänkande och agerande. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 18 av Sven Henricsson.

Fru talman! Gunnel Jonäng säger att jag som riksdagsledamot från Gävleborgs län inte tagit ansvar. Tillsammans med ett praktiskt taget enigt trafikutskott anser jag att vi inte skall behandla enskilda vägavsnitt i Sveriges riksdag. Vi har lagt fast en planeringsordning som innebär att riksdagen beslutar om totalramen när det gäller väganslagen medan vägverket fördelar pengarna ut på resp. län och länsstyrelsen tillsammans med kommunerna fördelar länsanslaget ut på resp. objekt. Detta är fel forum, Gunnel Jonäng, för den här debatten. Den skall föras i Gävleborgs läns länsstyrelse, och där sitter två centerpartister. Vi skall se över den här planeringsordningen när det gäller flerårsplanerna nästa år, och då finns det alla möjligheter för länsstyrelsen att göra en omprioritering. För närvarande finns inte väg 83 med i flerårsplanerna. Det är just på grund av planeringsordningen som vi i utskottet har avstyrkt den här motionen och 39 andra motioner som berör enskilda vägavsnitt runt om i vårt avlånga land. Det är förklaringen. Enligt vad jag har erfarit finns däremot den här vägen med som ett objekt för beredskapsjobb. Får vi extra beredskapspengar för vägbyggande i Gävleborgs län i år, finns det alltså stora möjligheter för att den här vägsträckan, som är ca 2 mil lång, kommer fram som beredskapsarbete. Jag vill ge den här förklaringen till att jag står bakom utskottsbetänkandet, som avstyrker den här motionen. Det beror på den planeringsprocess som riksdagen har fastställt. När de här planerna kommer upp i länsstyrelsen nästa år skall vi ta en debatt om väg 83, om den då inte redan är utförd som beredskapsarbete.

Fru talman! Det som uppfordrade mig att begära replik på fru Jonäng var att hon sade att vi inte tog ansvar i trafikutskottet. Jag skulle vilja säga att det just är ett uttryck för det ansvar som vi tar för de beslut som fattats i riksdagen att vi icke tar ställning till enskilda objekt. Vi har lagt fast i väglagens bestämmelser hur prioritering, planering och fördelning av olika vägprojekt skall komma till stånd. Vi har lagt fast ett decentraliserat system. Jag skall läsa direkt ur fru Jonängs motion. Där står: ” Anledningen till att ombyggnaderna av vägen inte kommit till stånd är att inget av de båda berörda länen, Gävleborg och Västernorrland, prioriterat denna väg tillräckligt högt i sina flerårsplaner.” Just det, det är orsaken. Men här begär fru Jonäng att vi skall sätta oss över väglagens bestämmelser och det planeringssystem som en enhällig riksdag står bakom. Dessutom begär fru Jonäng som förespråkare för decentraliseringspolitik att vi skall köra över de lokala och regionala politikerna i två län. Jag tycker att det skulle vara ansvarslöst av Sveriges riksdag att göra det. Samtidigt skall jag gärna understryka att väg 83 är i ett bedrövligt skick och att det finns anledning att se till att man på lokal och regional nivå prioriterar den. Det är också min förhoppning, och jag har tagit upp ärendet i vägverkets styrelse, att vi så snart som möjligt skall komma till rätta med bristerna på väg 83. I det här fallet kan den centrala vägmyndigheten behöva ingripa, eftersom vägen betjänar två län. Detta kanske är en av orsakerna till att vi hamnat i den situation som vi gjort.

Fru talman! Kurt Hugosson talar om ansvar. Jag kan naturligtvis ställa upp på att vi tar ansvar. Men gentemot vem? Jo, mot myndigheter och beslutsfattare. Vad jag efterlyste var ett ansvar gentemot människorna, en omsorg om de människor som bor i dessa bygder och är beroende av vägen för att över huvud taget komma fram. Jag är, som jag sade tidigare, medveten om och känner till den planeringsordning som vi har. Jag accepterar den. Men skall man verkligen göra en fråga som är angelägen för den lokala befolkningen och också av riksintresse till en formell och principiell fråga? Jag menar att man måste se till själva saken. Man måste från riksdagens sida kunna göra undantag när det är exceptionella förhållanden. Jag menar att det råder helt exceptionella förhållanden beträffande väg 83 och dess framkomlighet. Jag tycker å andra sidan det är betryggande att veta att Olle Östrand, som sitter i länsstyrelsen, är beredd att arbeta där för den här vägen. Men jag upprepar min uppfattning: Riksdagen borde kunna visa omsorg om dessa berörda människor.

Fru talman! Fru Jonäng säger att vi tar ansvar mot myndigheter och beslutsfattare men att vi inte skulle ta ansvar mot de berörda människorna. Det är ett häpnadsväckande uttalande i Sveriges riksdag! Det innebär nämligen att fru Jonäng icke accepterar den representativa demokratin i våra kommuner och våra länsstyrelser. Det är förvånansvärt. Jag vill också understryka att fru Jonängs egna partikamrater har exakt samma uppfattning i denna fråga som jag beträffande beslutsprocessen. Samtliga fyra demokratiska partier ser samstämmigt på sättet att hantera den här typen av frågor.

Fru talman! Jag känner, Gunnel Jonäng, precis lika mycket för människorna i Gävleborgs län, oavsett var de bor, som ni gör. Det har väckts ett fyrtiotal motioner om enskilda vägobjekt runt om i landet, men jag kan inte säga om det är något annat vägobjekt i någon annan del av landet som är viktigare än väg 83. Detta kan inte vi enskilda riksdagsmän sitta och bedöma här i kammaren. Av den anledningen har vi bestämt oss för det här planeringssystemet, som innebär att vi har överlåtit åt människorna ute i länen att avgöra i vilken ordning vägbyggena skall komma. Det är lätt för Gunnel Jonäng att stå här i kammaren och ömma för väg 83 och säga att just den vägen skall byggas. Gunnel Jonäng behöver ju inte sitta i Gävleborgs läns länsstyrelse. Jag sitter där, liksom också Bertil Måbrink som skall uppi talarstolen efter mig. Vi får, tillsammans med två partikamrater till Gunnel Jonäng, till uppgift nästa år att ta ställning till om väg 83 skall tas med i flerårsplanerna eller ej. Då skall vi ha klart för oss, att skall väg 83 tas med i flerårsplanerna, måste vi lyfta ut någon annan väg — såvida vi inte får ökade anslag. Vi står alltså inför den uppgiften. Det är kanske inte så enkelt alla gånger, eftersom människorna ute i de olika delarna av Gävleborgs län och alla andra län tycker att just deras väg är den viktigaste. Men vi har alltså till uppgift att nästa år ta ställning, och det kommer vi naturligtvis att göra. Bedöms väg 83 då vara så angelägen att den skall prioriteras hårdare än för närvarande, skall vi naturligtvis göra en sådan prioritering. Jag hyser förhoppningen att arbetet med väg 83 som beredskapsarbete skall kunna startas redan i vinter. Till slut vill jag, herr talman, nämna att Gävleborgs län under de senaste åren har prioriterats mycket starkt när det gäller extra vägmedel. Utöver de ordinarie ramarna har vi de senaste åren fått över 300 milj.kr. för att kunna förbättra vägsystemet i länet, och det tycker jag är bra.

Herr talman! Jag vill upprepa vad jag har sagt. Självfallet accepterar jag den representativa demokratin som jag är en del av. Jag accepterar också den planeringsordning som vi har. Det är nödvändigt med ett decentraliserat beslutsfattande. Jag kan också förstå Olle Östrand när han säger att det är svårt för oss här i riksdagen att prioritera olika vägombyggnader. Man har ju levat med det här problemet under många år i riksdagen. Jag har aldrig ställt så hårda krav som i dag. Nu är det helt exceptionella förhållanden. Ett skyddsombud har stoppat trafiken för att skydda trafikanter och chaufförer. Jag är rädd för att människors liv och hälsa äventyras när de skall färdas på den här vägen. Det är, som sagt, helt exceptionella förhållanden, och under sådana omständigheter anser jag att riksdagen borde ha kunnat lyssna på de lokala riksdagsmännen som känner till frågan och som vet hur undermålig vägen är. Man borde i detta fall kunna hjälpa människorna att få en framkomlig väg.

Herr talman! Det har sagts mycket om väg 83 av de två föregående talarna. Jag är anhängare av principen om den decentraliserade beslutsgången när det gäller vägar, prioritering och fördelning av anslagen. Beslutet skall naturligtvis ligga hos länsmyndigheterna. Men sedan kan det komma in moment -— eller händelser — som kanske också gör det angeläget att man trots denna decentraliseringsprincip kan få en viljeyttring från riksdagens trafikutskott. När det gäller väg 83, som är en riksväg, menar jag att den befinner sig i ett oerhört bedrövligt skick. Det finns vägexperter som har tittat på väg 83 och som säger att något liknande har de inte sett på andra ställen än i u-länderna. Som så dålig betecknar man alltså väg 83. Trafikutskottets ordförande instämmer ju nu också i den här kritiken — att väg 83 är mycket dålig. Jag tycker att man skall ta fasta på vad Kurt Hugosson har sagt här, nämligen att det är angeläget att denna väg på något sätt åtgärdas. Men det som hände för en månad sedan tycker jag är så pass allvarligt att det inte kan anses vara fel att just nu även diskutera vägen här. Jag tycker också att det skulle ha kunnat bli en viljeyttring. Två av de transportbilar som transporterar kemikalier åkte av den här vägsträckan — jag tror det var i februari månad. Deras last innehöll natriumklorat, en kemikalie som är oerhört eldfarlig. Nu hände ingen allvarligare olycka, eftersom natriumklorat inte läckte ut. Men det hade lätt kunnat inträffa, och det var därför som skyddsombudet ingrep. Man har nu förbjudit sådana kemikalietransporter på väg 83, sträckan mellan Ramsjö och Östavall. Resultatet av händelsen är att dessa transporter nu skall gå en omväg, vilket naturligtvis förlänger transportsträckan. Dessutom skall dessa kemikalietransporter gå genom mycket tätbefolkade områden. Det är också ytterst allvarligt. Transporterna skall alltså gå via Sundsvall och ner längs kusten. Skulle det där hända en olycka, exempelvis vintertid, så kan man tänka sig konsekvenserna. Jag tycker att detta är en händelse ur trafiksäkerhetssynpunkt som också är av riksintresse. Detta är något nytt, som visar hur allvarligt det egentligen är med den här vägen. Sedan är ju väg 83 en riksväg. Vad har man då beslutat ytterligare efter händelsen med de här två lastbilarna med kemikalier? Jo, att man skall inrätta ytterligare ett antal mötesplatser med uppsatta mötesskyltar. En riksväg skall alltså åtgärdas på det sättet år 1986! Nu kommer detta att behandlas i länsstyrelsen nästa år. Då får vi naturligtvis agera där, Olle Östrand! Vi kanske kan få en majoritet för att då lyfta upp frågan om väg 83. Men kanske kan saken åtgärdas tidigare. Jag får ta Olle Östrand på allvar när han säger att man kan gå andra vägar och använda beredskapspengar. Det är i så fall regeringen som skall anvisa medel. Jag tror att det rör sig om en summa på 10—15 milj.kr., för att man skall få bort de värsta dödsfällorna på den aktuella vägsträckan. Det är således möjligt att man redan till vintern kan påbörja detta arbete med beredskapspengar. Också utskottet har i sitt betänkande sagt att det finns möjligheter att använda sig av beredskapsmedel för att förbättra dåliga vägar. Riksdagen skall inte blanda sig i skötseln av den ena eller andra ”vägstumpen”, har det sagts i denna debatt. Men det har här förts en diskussion om den satsning som skall göras på E 6 mellan Varberg och Långås i Hallands län. Vägverket, som är den instans där expertisen finns när det gäller våra vägar, föreslog en motortrafikled. Verket ansåg det vara tillräckligt för att man skulle få bort dödsfällorna på den vägen. Men då gick regeringen in och sade: Nej, det skall byggas en motorväg. Ett motorvägsbygge skulle fördubbla kostnaderna. Därför hävdade vägverket: I så fall får ni anvisa mer pengar. Nej, sade regeringen, pengarna får tas från de tillgängliga medlen. Vad går det ut över, om vägverket skall ta av de tillgängliga medlen för att bygga en motorväg i stället för en motortrafikled? Det måste naturligtvis försvåra läget för de ”vägstumpar” som utskottets talesmän här uttalar sig litet föraktfullt om, väg 83 och vilka andra vägar det nu är som man menar. I detta fall har regeringen ruckat på en princip, men ni är uppe i talarstolen och diskuterar vägen mellan Varberg och Långås. Tydligen accepterar ni denna ordning. Jag tycker att det är litet märkligt. Regeringen har satt sig över planeringsprinciperna om decentralisering och bestämmelserna om vilka organ som skall handha dessa frågor. Det accepterar ni helt plötsligt. Men det är kanske viss skillnad på en folkopinion uppe i en glesbygd, i Ramsjö och Ånge, och direktörerna på Volvo, med Gyllenhammar i spetsen. Det är bra att Gunnel Jonäng och Sigge Godin har ställt sig bakom reservation 18, som gäller väg 83. Jag inkasserar er uppslutning bakom reservationen med anledning av att ni har motionerat i frågan. Men centerpartisterna och folkpartisterna i utskottet har minsann inte reserverat sig. Innebär Sigge Godins och Gunnel Jonängs uttalande här att folkpartiets riksdagsgrupp och centerpartiets riksdagsgrupp ställer sig bakom reservation 18? Det är viktigt att vi får ett besked på denna punkt. Eller är det Gunnel Jonäng och Sigge Godin som ansluter sig till reservationen? Vilken inställning har era partier till väg 83? Såväl Gunnel Jonäng som Sigge Godin har ju lagt fram godtagbara argument för att någonting måste göras åt denna väg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 18.

Herr talman! Jag måste faktiskt rätta till de värsta felaktigheterna i Bertil Måbrinks anförande. Man kan inte ställa väg 83 mot väginvesteringarna i Uddevallaregionen. Det som skall ske i Uddevallaregionen är en del av den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning, som de skandinaviska länderna är eniga om. Det är ungefär 800 miljoner som skall satsas i Uddevalla. De totala väginvesteringarna i den nordiska handlingsplanen uppgår till 1,7 miljarder. Den nordiska handlingsplanen innehåller även väginvesteringar på andra håll i Skandinavien. Så ligger det till. Samtidigt skall inte de totalt 1,7 miljarderna för väginvesteringarna i handlingsplanen tas från beredskapspengar i den svenska statsbudgeten, utan dessa investeringar skall finansieras genom lån i Nordiska investeringsbanken. Därför är det fel av Bertil Måbrink att ställa väg 83 mot investeringarna i den nordiska handlingsplanen.

Herr talman! Förlåt.

Som jag sade i mitt tidigare inlägg prioriterar vi vägsträckor med mycket trafik, medan glesbygden kommer på undantag när vi har för litet pengar. Då får man de konsekvenser som Bertil Måbrink har pekat på, nämligen att kemikalietransporter kör av vägen och att även andra oroväckande saker kan ske. Man får då acceptera att dessa transporter körs genom samhällenas centrala delar. Jag skulle vilja att kammaren anlade synpunkter på dessa frågor så att vi kommer en bit på väg när det gäller opinionen. Bertil Måbrink har frågat mig om folkpartiets partigrupp ställer upp på detta. Tyvärr, Bertil Måbrink, måste jag erkänna att den inte gör det. Då är det allas vår uppgift att påverka inte folkpartiets riksdagsgrupp utan även de andra riksdagsgrupperna så att de förstår att riksväg 83 och situationen i Västernorrland och i Gävleborg är sådan att vi tillsammans måste bilda opinion för att klara detta. Det är en stor uppgift som vi förmodligen får arbeta med lång tid framöver.

Herr talman! Jag sätter i och för sig inte väg 83 mot E 6-an och den sträcka som jag nämnde. Vad jag sade var att ni anklagar oss för att bryta mot de regler som gäller, nämligen beträffande decentraliseringen och bestämmanderätten över vilka vägar som skall prioriteras och hur väganslagen skall användas. Ni säger att avgörandet ligger hos länsstyrelsen, men det är ett väldigt märkligt resonemang ni för. Man måste vara konsekvent. Jag citerade vad man sagt från vägverket, som ju är den instans där expertisen finns. Det är där man prioriterar vilka vägar som skall byggas, föreslår vad som måste göras för att få bort dödsfällor osv. Vägverket har ansett att det är tillräckligt med en motortrafikled på sträckan Varberg-Långås i Hallands län. Men regeringen har gått in och sagt: Nej, det är inte alls tillräckligt med en motortrafikled — det skall vara en motorväg. En motorväg blir nästan dubbelt så dyr. Vägverket har sagt all right men att man i så fall måste få extra pengar. Det går emellertid inte regeringen med på, utan motorvägen skall bekostas av det befintliga anslaget. Detta måste gå ut över andra vägar. Det är vad jag har sagt. Ni är inte riktigt konsekventa när ni för resonemanget om principerna. Det är det jag har argumenterat mot.
Herr talman! Bertil Måbrink måste skilja på två saker, Vad vi diskuterar när det gäller bl.a. väg 83 och det vi diskuterar i det föreliggande betänkandet är vägar som skall byggas av medel som riksdagen anslår. Vi kanske senare får ta ställning till beredskapspengar som också skall gå till vägar. Väginvesteringarna i Uddevallaregionen är en del av den nordiska handlingsplanen. De vägarna skall finansieras genom lån i Nordiska investeringsbanken. Där har vi skillnaden, Bertil Måbrink. Man kan inte koppla ihop de här två sakerna. Som jag sade tidigare sitter både Bertil Måbrink och jag i länsstyrelsens styrelse i Gävleborgs län. Vi får tillfälle nästa år att se över flerårsplanen, och då får vi naturligtvis en diskussion om väg 83. Om det är riktigt att lyfta upp angelägenhetsgraden för väg 83, beroende på vägens dåliga standard, skall vi naturligtvis medverka till det, både Bertil Måbrink och jag. Det är därför vi sitter i länsstyrelsens styrelse. Jag hoppas att de två centerpartister som också ingår i styrelsen ser på frågan på samma sätt. Personligen när jag den förhoppningen att man skall kunna ta itu med de två milen på väg 83 tidigare i form av ett beredskapsarbete. Den här frågan kanske är löst nästa år, herr talman, när vi skall diskutera en ny prioritering enligt flerårsplanen.